Fru talman! Urban Ahlin har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta mot bakgrund av det han anfört rörande ursprungsmärkning av israeliska bosättningsprodukter, en förväntad resolution i FN:s generalförsamling om en uppgradering av Palestinas status samt erkännande av en palestinsk stat. Sverige och Europeiska unionen verkar för en fredlig lösning på konflikten mellan israeler och palestinier. EU:s slutsatser anger ramarna och utgångspunkterna för en överenskommelse. Målsättningen är en tvåstatslösning där staten Israel och en palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. En sådan varaktig fred kräver direkta förhandlingar mellan parterna. Men fredsprocessen står still. Samtidigt försämras situationen på marken kontinuerligt. Den israeliska bosättningsexpansionen fortsätter. Den politiska uppdelningen mellan Västbanken och Gaza består. Upptrappningen i och kring Gaza är mycket bekymmersam, inte minst i dessa dagar, och våldet från bägge parter - anfall ut från Gaza, anfall in mot Gaza - måste få ett omedelbart slut. Den palestinske presidenten Abbas uttalande nyligen om hans rättigheter som palestinsk flykting vittnar dock om en fortsatt vilja, och möjlighet, till en framförhandlad fred. EU:s rådsslutsatser från maj 2012 betonar EU:s beslutsamhet att bidra till att en tvåstatslösning fortsatt ska vara möjlig och identifierar de israeliska bosättningarna som ett centralt problem i sammanhanget. Vad gäller frågan om ursprungsmärkning understryker dessa rådsslutsatser även EU:s och dess medlemsstaters åtagande att fullständigt och effektivt implementera gällande EU-lagstiftning rörande produkter från israeliska bosättningar. Enligt EU:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder får inte information till konsumenter om produkters huvudsakliga egenskaper vara falsk eller missvisande. Det finns i dag inga gemensamma EU-bestämmelser som talar om hur just produkter från ockuperat område ska märkas. Skulle produkter från bosättningar på ockuperat område marknadsföras som produkter från Israel är detta inte acceptabelt. Vi har anledning att uppmana till vaksamhet i detta avseende. Handeln har en självklar skyldighet att se till att dessa bestämmelser följs. Fru talman! Ett resolutionsförslag om Palestinas ställning i FN, och möjligtvis också andra frågor, förväntas läggas fram i FN:s generalförsamling. President Abbas har uttryckt sin vilja att återuppta förhandlingarna med Israel efter att en sådan resolution har antagits. Vi kommer att ta ställning till resolutionsförslaget när textens exakta utformning är känd. Sverige stöder politiskt och konkret arbetet med att bygga en livskraftig, sammanhängande och demokratisk palestinsk stat. Vårt stöd till palestinierna om ungefär 700 miljoner kronor per år gör oss till en av de största givarna. Vi har slutit ett värdlandsavtal med PLO. Avtalet ger representationen i Stockholm motsvarande immunitet och privilegier som beskickningar har. Varaktig fred och en självständig, demokratisk och livskraftig palestinsk stat med kontroll över sitt territorium kan endast bli en realitet genom en framförhandlad lösning på konflikten. Det finns enligt folkrätten tre traditionella kriterier för erkännande av en stat, och det är också dessa som svensk politik under lång tid grundat sig på. En självständig stat kräver ett territorium vars gränser dock inte behöver vara fastställda i varje detalj, en befolkning som är huvudsakligen permanent och en regering som har möjlighet att uppvisa kontroll, upprätthålla en viss inre stabilitet och ha effektiv kontroll över statens territorium och dess befolkning. Dessutom ska den ha möjlighet att ingå och uppfylla internationella förpliktelser. Av min beskrivning framgår att ett erkännande fullt ut av Palestina som självständig stat inte är förenligt med dessa kriterier. Så länge ockupationen pågår är någon rättvisa för det palestinska folket, eller möjlighet för det att självt forma sin framtid, inte möjlig. Den fortsatta ockupationen är folkrättsligt oacceptabel. EU har klargjort sin beredskap att erkänna staten Palestina så snart det bedöms möjligt. Att situationen i dag är dyster är dess värre en slutsats som inte går att undvika. Men det får inte leda till att vi inte fortsätter våra ansträngningar att, med arbetet inom EU som främsta instrument och med folkrätten som självklar bas, åstadkomma en förhandlad tvåstatslösning mellan Israel och ett Palestina som är den enda möjligheten till fred och säkerhet för alla i regionen.

Fru talman! Herr utrikesminister! Jag tackar för svaret på min interpellation. Som utrikesministern sade ställde jag frågan vilka initiativ utrikesministern var beredd att ta i dessa frågor. Alla som lyssnade till svaret kunde notera att utrikesministern inte var beredd att ta några initiativ. Hela svaret handlade om att kommentera skeendet, kommentera vad som har hänt, vad som är rimligt och vad som inte är rimligt - men inga initiativ från den svenska regeringen. Från socialdemokratisk sida föreslår vi tre saker, nämligen: Vi ska märka bosättarprodukterna så att svenska konsumenter kan göra ett val när de står vid disken; de ska veta om det är bosättarprodukter från ockuperat område eller israeliska produkter, vi vill att Sverige unilateralt erkänner staten Palestina, och vi tycker att vi redan nu tydligt ska deklarera att vi avser att rösta för en FN-resolution som uppgraderar Palestinas status i Förenta nationerna. Varför vill vi att den svenska regeringen ska ta de initiativen? Jo, det grundar sig naturligtvis på att problemet i Mellanöstern är Israels ockupation av Västbanken, Israels blockad av Gaza och det faktum att bosättningspolitiken fortsätter. Trots att det internationella samfundet enhälligt säger till israelerna att stoppa bosättningspolitiken fortsätter Israel ändå med det. Sedan decennier tillbaka talar vi alla om att det måste finnas en tvåstatslösning. Det är dags att vakna upp och inse att de israeliska politikerna inte är intresserade av en tvåstatslösning. Varje ny bosättning, varje nytt steg som den israeliska regeringen tar, har till syfte att omöjliggöra en framtida palestinsk statsbyggnad. Därför menar vi att det internationella samfundet måste vara tydligt med att det ska vara en tvåstatslösning, och därför erkänner vi staten Palestina. Jag håller med Carl Bildt om att det utmärkta naturligtvis hade varit om det funnits ett fredsförhandlat avtal mellan Israel och Palestina och man därefter kunnat erkänna det. Det hade givetvis varit det absolut bästa. Det har vi väntat på i 40 år, men det sker inte. Vi ser hela tiden hur israelerna omöjliggör en framtida palestinsk stat. Då måste vi naturligtvis ställa oss frågan: Är det rimligt att ha det förhållningssätt som utrikesministern har, det vill säga att vi ska låta ockupationsmakten Israel ha ett veto när vi i Sverige avser att erkänna staten Palestina. För oss socialdemokrater är det orimligt. Det är att låta ockupationsmakten avgöra svensk politik. Det är dags att vi tar initiativ unilateralt och erkänner Palestina, att vi driver frågan i Europeiska unionen för att på det sättet sätta tryck på Israel och låta politikerna där förstå att det inte finns någon väg bort från tvåstatslösningen. När det gäller märkningen av produkter är det samma sak. Det finns länder i Europa som har tagit initiativ: England och Danmark. Regeringarna där har gått före och sagt att det är rimligt att deras konsumenter vet vad det är för ett slags produkt. Men hos oss lägger utrikesministern ansvaret på handeln, inte ens på tullen och naturligtvis absolut inte på regeringen när det gäller att arbeta fram förslag som gör att vi kan få en märkning av bosättarprodukterna. Varför tycker vi då att det är väsentligt med en märkning av dessa produkter? Vi tycker att det är okej att handla israeliska produkter. Men vi är hårt emot dessa avskyvärda bosättningar. Det är ockuperat område. Bosättningspolitiken är folkrättsligt vidrig. Därför menar vi att svenska konsumenter i ord och handling ska kunna ta avstånd från bosättningspolitiken. Vi vet i dag genom olika organisationer som informerat oss att det kommer in produkter i Sverige varom konsumenterna inte kan veta om de är från Israel eller från ockuperade bosättarområden. Vi tycker att det är väsentligt att svenska konsumenter tydligt ska kunna ta avstånd från den avskyvärda bosättningspolitiken.

Fru talman! Denna interpellationsdebatt kom väldigt lägligt, med tanke på allt som händer just nu i Palestina, i synnerhet i Gaza. Som Urban Ahlin sade tidigare är naturligtvis en framförhandlad lösning det allra bästa, men vi har inte sett några tecken på att det går att förhandla fram en lösning på den här frågan. Det är ett steg framåt och två steg tillbaka, och så har det sett ut under väldigt många år. Det som jag reagerar mest på är att Sverige inte har en egen uppfattning i de här frågorna. Vi kan diskutera frågorna här oss emellan och tycka saker, men utåt har vi inte någon egen uppfattning, utan vi ska hela tiden bara komma överens på lägsta möjliga nivå med de andra EU-länderna. Jag tycker att det är dags att Sverige talar klarspråk, att vår regering uttalar det som jag vet att vi egentligen har en majoritet för här i riksdagen. Människor utanför Sveriges gränser som är vana vid att Sverige har en stark röst i utrikespolitiken saknar oss på den här arenan. Det får jag höra gång efter annan. I går morse hade vi ett EU-samråd om fördömanden av det som nu sker. Det som man valde att göra var egentligen att fördöma bara den ena parten, det vill säga Hamas och dess raketattacker mot Israel. Jag tycker att man ska fördöma all våldsanvändning: raketattackerna från Gaza mot Israel men också det enorma övervåld som sker från israelisk sida mot Gaza. Men vi har inte hört utrikesministern uttala att man fördömer det som Israel gör. Israel är den ockuperande parten. Israel är den part som blockerar Gaza. Israel är den part som har förtryckt det palestinska folket på Västbanken och i Gaza under många år. Vi måste våga fördöma det agerande som Israel utsätter andra människor för. Det är emot den humanitära rätten. Det är emot all rätt som jag över huvud taget kan komma på. Men där måste den svenska regeringen våga säga någonting och inte hålla tyst, som vi gör i nuläget. Det är inte jämbördiga parter det handlar om. Men vi behandlar dem på något sätt i omvänd ordning. Den svaga parten tar vi avstånd från, men den starka parten tar vi inte avstånd från. Jag förstår inte alls logiken i detta. Urban var inne på bosättarprodukterna. Jag besökte nyligen Israel och Palestina, bland annat staden Hebron, som förvandlats till en spökstad. En liten grupp bosättare sätter skräck i en hel stad. 850 bosättare med skydd av 650 soldater förbjuder exempelvis palestinierna att gå på sina egna gator. Jag tycker inte att detta är acceptabelt. Jag tycker att utrikesministern ska uttala sig i denna fråga. Vi kan inte bara fortsätta att låta detta passera som om ingenting hänt och tro att vi ska komma fram till en förhandlad lösning. Det sker inte om man inte sätter press. Ett erkännande av Palestina är ett steg för att sätta den pressen på Israel. Utan press på Israel kommer ingenting att hända.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i det som Urban Ahlin här redogjort för på ett utmärkt sätt. Det viktigaste nu kortsiktigt är att Sverige röstar ja i FN. Jag har blivit informerad om att det är den 29 november det handlar om. Det pågår ett intensivt arbete för att skjuta upp omröstningen, lägga hinder i vägen och se till att det inte blir någonting av detta, så att vi återigen får uppleva en situation där lobbyism av negativt slag på något vis har fått slå sönder och slå omkull planerna på att uppgradera den palestinska staten eller att över huvud taget komma framåt i den här frågan. Att ge ett stöd till Palestina och göra det till en stat med observatörsstatus i FN är ett viktigt steg och en viktig markering från omvärlden om att vi vill ha en lösning på den här konflikten. Vi accepterar inte ockupationspolitiken. Vi accepterar inte byggandet av bosättningar. Vi accepterar inte separationsbarriären - muren som man nu bygger mellan Israel och Palestina. Om FN inte fattar detta beslut utan den negativa lobbyismen får effekten att det skjuts upp är det klart att det på ett negativt sätt påverkar möjligheterna att hitta en lösning för framtiden. Det sätter i gång pessimismens spiraler, och i spåren av dem kommer handlingar som vi inte vill se och inte vill ska bli verklighet. Eländet fortsätter. Det är klart att vi för vår del måste göra allt vad vi kan för att bidra till en fredlig lösning på detta. Därför är det oerhört viktigt att ha grundinställningen att vi ska stödja resolutionen. Jag tror att man inom regeringen inte är helt överens om hur man ska förhålla sig. Det kanske finns olika uppfattningar på den punkten. I konsekvens med Carl Bildts agerande i andra sammanhang borde detta sluta med ett ja. Men vi har sett hur omröstningen slutade när det gällde Unesco, och då var det inte ett ja utan motsatsen. Det är inte bra för Sverige. Vi får en helt felaktig image. Vi framstår som en nejsägare och en stoppkloss i den här processen. Vi måste i stället vara ett land som verkar för fred och försoning. Vill vi bana väg för en tvåstatslösning är det ett ja som måste gälla i slutändan om vi ställs inför den situationen i Förenta nationerna. Allt annat skulle leda till en oerhörd besvikelse på ett brett plan och också visa att Sverige inte står upp i den här typen av konflikter. Att skjuta upp omröstningen är ingen lösning. Det finns en lång historia av uppskjutenhet när det gäller Mellanösternkonflikten och hanteringen av palestinierna. Det finns alltid något argument man kan anföra för varför man inte ska göra det ena eller det andra, varför man inte ska förhandla eller varför man ska säga nej. För en gångs skull borde det kunna bli så att man orkar säga ja till någonting, orkar stå upp och avvisa den här negativa lobbyismen. Det finns inget slut på det här om man inte får till stånd en förhandling relativt snabbt. Nya bosättningar byggs hela tiden. Man expanderar territoriet på marken varje dag i olika typer av aktiviteter. Bodil redogjorde här för läget i Hebron, som är mycket negativt och ansträngt. Vi måste vara väldigt tydliga och klara i detta. Nu blir det en prövning den 29 november, och då hoppas jag att Carl Bildt står för ett ja i det sammanhanget.
Fru talman! Jag tror dess värre att det finns en betydande risk för en mycket allvarlig negativ spiral när det gäller utvecklingen i området i dess helhet. Jag har vid det här laget varit utrikesminister, tro det eller ej, i sex år eller något sådant och sysslat mycket intensivt med denna fråga, och jag har aldrig varit så bekymrad som jag är i dag. Och jag kan egentligen inte se någon enstaka händelse nu som skulle kunna vrida detta till det bättre. Vore jag övertygad om att den votering som kanske kommer - vi är inte säkra och vet inte det exakta innehållet - skulle vrida detta till det bättre vore det mycket enkelt. Jag fruktar tyvärr att den kan komma att leda till att den nedåtgående spiralen intensifieras ytterligare. Därmed inte sagt hur vi ska ställa oss. Det vore amatörmässigt att låsa sig vid en mast nu när det fortgår ett mycket intensivt diplomatiskt spel om detta. Det dominerade överläggningarna med EU:s utrikesministrar under några timmar i går. Och jag kan säga att det var praktiskt taget ingen som låste sig vid någon mast, därför att situationen är så pass allvarlig att vi behöver ett diplomatiskt manöverutrymme för att kunna påverka utvecklingen. Urban Ahlin talar om huvudsaken erkännandefrågan. Men den här frågeställningen har dominerat i alla fall den senaste veckan. Vi hade överläggningar mellan EU:s och Arabförbundets utrikesministrar i Kairo i tisdags. Jag fortsatte ned i regionen och har haft överläggningar inte minst med den palestinske premiärministern Salam Fayyad. Om Bodil Ceballos tycker att man inte hör någonting av Sverige kan jag säga att han utnyttjar nästan varje tillfälle att hålla lovsång över den viktiga roll som Sverige spelar för EU:s uppfattning. Och EU:s uppfattning betyder faktiskt någonting i den här konflikten. Jag redogjorde för de kriterier som svensk erkännandepolitik alltid har vilat på, alldeles oavsett partifärg på den regering som har råkat sitta. Sedan kan det tillkomma unika omständigheter i olika fall - det är ingen tvekan om den saken. Men det ska också sägas, mer som en personlig bedömning, att jag inte är övertygad om att ett erkännande i dag skulle spela rätt krafter i händerna. Det kan spela de krafter i händerna i Israel som säger att man inte behöver bry sig om att lätta på ockupationspolitiken, för det är ju redan, säger vissa, en palestinsk stat och att Palestina ju har fått allt de vill ha, trots ockupationen där. Erkännandepolitiken är alltså i denna del ett något tveeggat svärd. Det tror jag att Urban Ahlin är medveten om. Jag driver utrikespolitik, inte bara inrikespolitik, som kanske dominerar i vissa andra fall. Bodil talade om situationen i Gaza. Den bekymrar oss alla nu. Kraven från vår sida är två. Det ena är omedelbar vapenvila, slut på alla attacker från Gaza och slut på alla attacker mot Gaza. Men jag har också sagt mycket tydligt att det inte räcker. Det innebär bara att vi stoppar, räknar alla de döda kropparna och sedan väntar på nästa utbrott av krig igen. Vi måste ta itu med grundproblemet, Gazas situation. Vi måste häva blockeringen. Det står i slutsatserna från Europeiska unionen i år, och jag ska inte säga vem som drev fram att det står där. Vi måste också försöka skapa förutsättningar för en fredsprocess. Jag ser tyvärr inte med någon större optimism på detta just nu, men vi måste driva det arbetet. Där har vi ett antal instrument. Ett är Förenta nationerna, som vi tyvärr har sett i Syrienkonflikten inte alltid är det effektiva instrument som vi skulle drömma om att det var. Europeiska unionen kanske inte alltid är så effektiv som vi skulle vilja men är ett av de bästa instrumenten, och frågar man palestinierna är det kanske det instrument som de sätter den största tilltron till. Ett annat instrument är dialogen med andra. Jag har haft åtskilliga samtal med företrädare för icke minst Förenta staterna under de senaste veckorna. Utrikesminister Clinton är, as we speak, i ett flygplan på väg till området. Vi får se vad detta kan åstadkomma. Det är en tragisk, allvarlig och bekymmersam situation. Det är viktigt att vi bedriver politiken med långsiktighet och i nära samverkan med dem som kanske, kanske kan ha ett inflytande över utvecklingen.
Fru talman! Sin vana trogen när utrikesministern känner sig pressad gäller det att försöka spegla en bild av att de andra politikerna i salen inte är lika smarta, att de ägnar sig åt inrikespolitik och inte har det långsiktiga perspektivet som är viktigt. Herr utrikesminister, du bedriver inte utrikespolitik. Du har tagit anställning som kommentator. I svaret till mig redovisar du skeenden och tankar om vad som pågår, men du redovisar inte vad svensk utrikespolitik har för avsikt att åstadkomma för förändring på marken. Där presenterade jag och vi socialdemokrater tre förslag: Märk bosättarnas produkter, så att vi markerar tydligt mot det som vi ogillar i Israels politik, det vill säga den fortsatta bosättningspolitiken. Erkänn staten Palestina för att den vägen markera för israelerna att ockupationen inte är långsiktigt hållbar. Det går inte att fortsätta politiken för att omöjliggöra en palestinsk statsbildning. Rösta ja till en kommande resolution i FN:s generalförsamling som uppgraderar Palestinas status. Detta är vad vi föreslår, och utrikesministern säger här att det är av inrikespolitiska skäl som vi gör det. Det är det inte alls. Vi har sett under 40 år att den politik som vi har bedrivit i Mellanöstern inte har nått fram, och det ser ju också utrikesministern. Jag har några korta frågor som jag tror att de som lyssnar på den här debatten faktiskt vill ha svar på från utrikesministern. Resolutionsförslaget i FN:s generalförsamling har Peter Hultqvist här mycket föredömligt redogjort för och förklarat att vi socialdemokrater avser att stödja, och vi har redan tidigt sagt att vi behöver göra det. Det finns ett utkast ute. Alla tittare och lyssnare kan hämta hem det på internet. Palestinierna har presenterat ett förslag till en resolution. Det är inte säkert att det är detta som blir det slutliga förslaget. Det är möjligt att det kommer att ändras under tidens gång. Men kan vi få ett svar från utrikesministern när det gäller det som nu ligger ute på frågan: Om palestinierna lägger fram detta förslag i FN:s generalförsamling, tycker då utrikesministern att Sverige kan rösta ja till den resolutionen? Utrikesministern har läst materialet, och jag utgår från att UD har analyserat det, så är svaret på frågan ja eller nej till det förslag som finns nu? Kan vi åtminstone komma bort från kommentatorsdelen och få en utrikesminister som berättar vad han vill göra i utrikespolitiken? När det sedan gäller erkännandefrågan säger han att det kan leda till något slags kontraproduktivt, att då kanske israelerna säger att de fortsätter med ockupationen. Ursäkta mig, de har gjort det i över 40 år, herr utrikesminister. Det är liksom ingen direkt ny sak om israelerna säger att då fortsätter de med ockupationen. Vad är poängen med erkännandet, och vad är poängen med att bli ansedd som en stat i FN-systemet? FN-stadgan skriver tydligt och klart att en stat inte får attackera, ockupera eller kriga med en annan stat. Då måste FN-systemet in. Säkerhetsrådet har ett ansvar att få stopp på detta. Det är klart att det ökar pressen på Israel om omvärlden står upp för en palestinsk stat. Allt annat tycker jag är fria fantasier och ett försök av utrikesministern att smita undan sin roll som utrikesminister och i stället bli kommentator och måla upp skräckbilder. Jag har varit med om det förr. Jag var inne före utrikesministern och talade om att vi skulle erkänna staten Kosovo. Då gick utrikesministern ut och talade om att det skulle leda till blodspillan och att jag hade lyssnat på amerikanska hökar i Pentagon. Till slut kom utrikesministern med på vagnen och vi erkände staten Kosovo, och jag kan inte direkt se att det har varit någon katastrof jämfört med hur det var tidigare. Du bedriver inte utrikespolitik, du kommenterar. Nu vill jag ha ett svar: Ja eller nej till det förslag som palestinierna har lagt ut som en FN-resolution? Kan vi åtminstone få det svaret från utrikesministern.

Fru talman! Carl Bildt ger ett svar här vad gäller övrigas syn på Sverige, eftersom jag kritiserade att vi håller på att förlora vårt anseende. Precis som ministern säger lovordar Palestinas premiärminister den resolution som antogs i EU år 2009 under det svenska ordförandeskapet. Vi talade också med honom. Men sedan kom frågan om Unesco: Vad var det som hände? Och det är den frågan vi får hela tiden, för även om Sverige var drivande under ordförandeskapet och gjorde en bra insats gjorde vi bort oss totalt efteråt. Det här är bara ett av de områdena när det gäller just Palestina. Det finns också andra områden. Ministern säger att vi behöver ett diplomatiskt manöverutrymme. Men frågan är: Vad tycker Sverige? Vad tycker vår regering? Vad driver vår regering tillsammans med de andra EU-länderna? Jag kommer att bli oerhört besviken om det blir ett nej till den uppgraderade statusen i FN - och inte bara jag utan många andra här i kammaren. Ministern bör ju driva den svenska riksdagens linje, och egentligen har vi en majoritet för den här frågan i riksdagen, även om ni inte kommer överens helt och hållet i regeringen. I riksdagen har vi en majoritet för att uppgradera statusen. Jag är till hundra procent övertygad om det. Jag och många andra kommer att bli oerhört besvikna, och vi kommer att vara efter ministern som iglar framöver om det blir ett nej. Ministern säger också att de säger att de har fått allt de vill ha. Men vad är det palestinierna har fått egentligen? De som bor på Västbanken lever under militärlagar medan bosättarna lever under israeliska civila lagar trots att de befinner sig på palestinskt territorium. Det är inte så att människorna på Västbanken och i Palestina har fått allt de vill ha - det är precis tvärtom.

Fru talman! Carl Bildt beskriver det diplomatiska spel som sker inom EU. Det jag känner när jag lyssnar på den beskrivningen, med alla invändningar mot att man ska göra någonting, är att risken är stor för att det slutar i den obotfärdiges förhinder, att det inte blir någonting i FN nu heller, att man ska avstå eller skjuta upp omröstningen, att det bara blir en massa diskussioner där den ena schackar den andra och det slutar med noll och intet. Vad jag har förstått ska detta ske den 29. Om vi jobbar med den inriktningen är det ändå intressant vad Sverige gör, oavsett vilka diplomatiska diskussioner som sker inom ramen för EU. Då är det alltså ja, nej eller avstår som gäller. Urban har redogjort för att man till och med kan läsa på nätet hur förslaget är utformat. Då måste Sverige ta ställning. Jag kan inskränka mig till frågan om Carl Bildt har en positiv ambition att försöka driva fram ett ja, att han har den grundinställningen. Kan du nå så långt i någon form av besked? Inom EU, har du sagt att Sverige är berett att gå på en ja-linje? Har du drivit det inom EU? Vad har du sagt i förhållande till de krafter som vill skjuta upp det eller vill säga nej? Vad har du för hållning i de sammanhangen? Det är självklart att det är intressant för oss som sitter i riksdagen att veta vad som pågår inom ramen för de lyckta dörrarna. Du är ju den som representerar Sverige och den som möjligen kan informera oss i sammanhanget. Sedan var det detta med "allvarligt". Det har varit allvarligt, allvarligt, allvarligt där nere hur länge som helst varenda dag. Det som sker är allvarligt, allvarligt varenda dag. Det blir inte bättre för att man väntar, utan det blir bara än en gång ett uttryck för den obotfärdiges förhinder. Sedan byggs det tio nya bosättningar veckorna och månaderna därpå, och så kvarstår problemet.
Fru talman! På Peter Hultqvists fråga vill jag gärna säga att jag inte är övertygad om att den här voteringen är det bästa som kan inträffa nu. Jag är rätt bekymrad för en del av de konsekvenser som kan uppkomma. Det har att göra med de andra faktorerna, på grund av en situation i regionen som är explosiv. Det är inledningsskedet av en israelisk valrörelse, med alla de effekter som valrörelser har på politiker - jag behöver inte vara mer explicit på den punkten i denna kammare. Det är en amerikansk administration som befinner sig i ett skifte från en utrikesledning, bortsett från presidenten, till en annan. Jag kan säga att jag har träffat ledande palestinska företrädare som tycker exakt samma sak. Men vi vet att saker och ting kan ha sin egen logik. Var detta slutar vet inte jag i dag. Jag vet icke texten. Jag vet icke tidpunkten. Jag vet inte omständigheterna. Jag vet att vi i EU, som är den kanske enstaka starkaste sammanhängande kraften för en fredlig tvåstatslösning, är fast beslutna att göra allt vi kan för att agera på ett sådant sätt att vi får minst dåliga och bästa möjliga utgång. Det hänger mycket ihop. Vi har en volatil situation i Jordanien i dessa dagar. Vi har en förfärlig situation i Syrien. Mellanöstern är ett ställe med många dimensioner och med mycket som hänger ihop. Därför: Ja, det är rätt att titta på omständigheterna. I Unescoomröstningen röstade vi nej, och jag tycker att det var rätt. Det ledde till mycket problem. Förra året stod vi i denna kammare, och många sade att det var rätt av palestinierna att gå till säkerhetsrådet. Vi avrådde från det. Det har kört fast totalt och har inte lett till någonting över huvud taget. Bara för att vissa säger det innebär det inte nödvändigtvis att det är rätt. Vi måste vara medvetna om att vi när vi ska försöka åstadkomma en fredlig tvåstatslösning också måste ha ett diplomatiskt manöverutrymme tillsammans med andra ledande aktörer. Det är framför allt EU, våra kolleger i Europa, som det handlar om. Men det är också dialogen med arabstaterna, som vi nu har tillbringat en vecka med tillsammans med palestinierna, och det är Förenta staterna, som befinner sig på väg in i regionen när vi talar om detta just nu. I Sveriges riksdag kan vi göra det lite enklare för oss - jag är medveten om detta. Men verkligheten i Mellanöstern är tyvärr något mer komplicerad än så. Erkännandepolitiken: Vi har en erkännandepolitik i Sverige som vi har tillämpat under ett antal olika regeringar. Det kan finnas unika omständigheter i vissa fall. Det behöver ibland övervägas relativt noga. Men de kriterier som jag redogjorde för i interpellationssvaret är ordagrant de kriterier som tillämpades av regeringar av en annan partifärg än den som jag råkar företräda. Och det var inte fel. Jag har själv i oppositionsrollen haft anledning att instämma i den beskrivningen av svensk erkännandepolitik. Sedan tror jag, om jag ska vara alldeles ärlig, att det inte är denna fråga det handlar om nu. Just nu handlar det om att få slut på våldet kring Gaza innan det detonerar i övriga delar av regionen. Att förhindra att det detonerar på Västbanken på ett eller annat sätt, förhindra att det som sker i Syrien med inblandning av andra aktörer, läs Iran, sprider sig till denna region, kräver ett rätt intensivt diplomatiskt manövrerande. Jag tillbringade några timmar med mina kolleger i går, och jag kan säga att det inte var någon som hade så självklara svar på de här frågorna hur vi ska agera som ni har. Vi är alla aktörer som försöker påverka i en akut situation. Det gör det lite annorlunda, måhända lite svårare men i slutändan kanske förhoppningsvis också lite effektivare.
Fru talman! Vi fick inget svar på frågan om man kommer att rösta ja eller nej till ett sådant förslag som i dag finns ute på nätet. Alla kan läsa det. Utrikesministern förvånar faktiskt när han säger att han inte har läst palestiniernas förslag till resolution i generalförsamlingen. Jag tror att utrikesministern bluffar när han säger det, för i princip alla som är intresserade av Mellanöstern har läst resolutionsutkastet, granskat det och sett om det är rimligt eller inte. Det är därför jag ställer frågan. Som det ser ut i dag, avser utrikesministern att rösta ja om det förslaget kommer, eller är det ett nej? Varför ställer vi frågan? Jo, vi hade en omröstning i Unesco. Elva EU-länder röstade ja, elva EU-länder avstod och fem länder röstade nej till att ge palestinierna medlemskap i Unesco. Sverige var ett av de fem länderna. Det var inte direkt så att vi lyftes upp som en förebild i Mellanöstern efter den omröstningen, även om Fayyad säger det på något möte du är på. Det var inte precis det andra palestinier vid den tidpunkten tyckte om Unescoomröstningen. Jag är nyfiken. Jag vägrar att acceptera att utrikesministern inte skulle ha läst det förslag som finns ute på nätet. Därför ställer jag frågan igen: Om det är det som blir förslaget, kan då Sveriges regering rösta ja i FN:s generalförsamling, eller blir det ett nej? Likadant är det när det gäller ursprungsmärkningen. Jag skrev en artikel häromdagen där jag sade att jag ville att vi skulle ha en ursprungsmärkning för att kunna se vilka produkter som kommer från bosättningarna så att konsumenterna kan strunta i att köpa dem. Då ville Studio Ett anordna en debatt, men de lyckades inte hitta någon borgerlig politiker som var beredd att ställa upp i en debatt mot mig. Alla hävdade att det redan fanns inom UD:s skrank att man skulle komma fram med ett sådant förslag. Därför blev det ingen debatt. Jag sade att jag inte har hört någonting om att regeringen förbereder lagar om ursprungsmärkning. Jag är nyfiken på att få reda på svaret: Ljög de borgerliga ledamöterna för Studio Ett om att det redan finns ett sådant förslag på gång från regeringen och att man inte ville debattera med mig? Eller finns det inte ett sådant förslag från regeringen?
Fru talman! Svaret på den senare frågan är: Nej, det finns inte. Handelspolitiken är någonting som ligger inom EU, som bekant. Jag har redogjort med stor tydlighet för de bestämmelser som finns. Produkter som det står Israel på måste komma från Israel. Det får inte stå Israel på produkter som kommer från annat område. Däremot finns det ännu inte några bestämmelser om hur man ska märka dem. Därför är det frivilligt för handeln att märka. Jag tycker att det är viktigt att man gör så. I Storbritannien finns av handeln utarbetade frivilliga rekommendationer. Samma sak är det i Danmark. Det pågår en diskussion om detta i EU, men beskedet är mycket tydligt från vår sida: Bestämmelser ska efterlevas. Det får inte stå Israel på sådant som kommer från bosättningarna. Jag tror att detta är ett viktigt besked och i alla fall i denna del tillfredsställande och nog för de konsumenter som vill undvika produkter från bosättningar. Sedan vill Urban Ahlin att jag ska recensera olika utkast. Det kan man ägna sig åt rätt mycket om man så vill. Det cirkulerar förbi många. Är jag säker på att det utkast som nu finns kommer att vara det slutgiltiga dokumentet? Nej, det är jag inte. Bedömer jag det som sannolikt att det blir förändringar? Ja, det gör jag. Skulle jag minska sannolikheten för att vi ska få vissa förändringar i det om jag nu låste mig vid detta dokument? Ja, det skulle jag. Så är det självfallet. Det finns punkter som vi i EU kanske skulle vilja att man formulerade lite annorlunda. Då vore det synnerligen oklokt av mig - då skulle jag undergräva vår förhandlingsposition - att säga att vi inte bryr oss om det och att vi ska rösta för det här dokumentet. Så går inte diplomatiskt arbete och inte ens arbete i Sveriges riksdag till. Vi befinner oss i en allvarlig situation, och då måste vi bedriva politiken med visst allvar. Detta inte sagt med spets mot oppositionen, för jag vet att ni också tar det på allvar, men för att ni ska veta att det vägleder vårt agerande.